Herr talman! Den springande punkten som jag ville komma fram till är att jag tror att alla partier har behov av att minska bostadssubventionerna. Att detta i debatten ofta framställs som att man kan minska subventionerna samtidigt som det inte påverkar de människor som bor i husen eller de människor som bygger. Det är fullständigt självklart att det gör det. Om man tar bort något så händer det något. Jag har fått intrycket att det alltid är moderaterna som vill gå hårdast fram. Jag hade inte väntat mig ett besked i form av ett exakt antal miljarder på hur mycket man vill minska subventionerna. Jag är mycket väl medveten om att ränteläget påverkar storleken på subventionerna. Men vilken storleksordning är det fråga om? Är det hälften eller en fjärdedel av vad som gäller nu? Och talar ni om ett års sikt, två års sikt eller fem års sikt, om ni hade möjlighet att genomföra detta? Om det blir en moderatledd regering efter höstens val vore det mycket intressant att få veta om det blir ett nytt system eller ett bibehållet gammalt system med minskade subventioner. Vad kommer det i så fall att innebära?

Herr talman! Ytterligare två saker. Magnus Perssons oförsiktiga yttrande om att räntelånen skulle klara socialdemokraternas krisekonomi prutade han till hälften i sin replik för en stund sedan. Nu gjorde han ytterligare en reträtt. Nu heter det att räntelånen skall vara ett led i strävandena att dämpa kostnadsutvecklingen. Om debatten pågår ytterligare en stund, kommer väl det makabra yttrandet att helt glömmas bort. Det finns dock i riksdagens protokoll. Herr talman! Vad jag egentligen begärde ordet för var ett påstående som Magnus Persson gjorde i sitt huvudanförande tidigare i kväll, nämligen att våra förslag om att slopa räntebidragen för hus byggda före 1975 skulle påverka hyressättningen för hus byggda på 80-talet. Det är direkt felaktigt och osant. Om Magnus Persson har läst våra motioner, har han inte begripit dem, men det finns möjlighet att i efterhand ta del av vad vi där föreslår. Förslaget påverkar alltså endast hus som är byggda före 1975. Man kan möjligen säga om Magnus Perssons inlägg i det här avseendet: Läst men inte förstått.

Herr talman! Jag har reserverat mig mot försvarsutskottets beslut i två ämnen. Det ena är lokaliseringen av FMVs fartygsavdelning. Den reservationen går tillbaka på en motion av Sven Olof Petersson i centern och Karl-Gösta Svenson i moderaterna. Yrkandet om en utredning har ställts två år tidigare, så det är väl genomtänkt. ÖB har yttrat sig, och han avstyrker visserligen, men jag uppfattar inte att det finns några avgörande invändningar. Utskottet anser att frågan bör avgöras i samband med långsiktiga försvarsbeslut. Så har man sagt tidigare också, men nu har vi inga försvarskommittéer längre. Det har ju visat sig vara väldigt svårt att arbeta på det sättet. Vi kan inte bara skjuta beslut framför oss, utan vi måste försöka fatta beslut i frågor där detta är möjligt, åtminstone våga fatta beslut om en utredning. Det är försvarsutskottets ansvar, tycker jag. Försvarsrationalitet skall givetvis gå i första hand, men om det väger ungefär jämnt mellan två olika lokaliseringsalternativ, är det rimligt att ta regionalpolitiska hänsyn i avvägningen. Saken bör i varje fall utredas, och jag yrkar bifall till reservation 1. Sedan gäller det flyktingförläggningar i överblivna militära kaserner. Det är mycket pinsamt att vid den senaste flyktingvågen kunde mindre nogräknade personer göra sig grova pengar på flyktingförläggningar, men värst var terrorattackerna och de rasfientliga aktionerna. Nu har Kent Lundgren m.fl. väckt en motion om att man skulle kunna utnyttja överbliven kapacitet i militära kaserner. Det tycker jag verkar intressant ur flera synpunkter: robust och bra inkvartering, stora sysselsättningsmöjligheter, god tillgång till fritidsaktiviteter och trygghet mot trakasserier, i varje fall så länge man samförlägger med militär verksamhet. En annan fördel med det förfarandet är att det innebär effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Vidare bidrar det till handlingsfrihet i fråga om försvarsåtgärder. Vi kan behålla en del kaserner i beredskap och på det här sättet använda dem i ett sambruk. Saken bör utredas. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Fru statsråd! Jag skulle vilja börja detta inlägg med att visa upp litet dåligt humör. Det är sorgligt att denna viktiga debatt förs en plenumfri fredag. Handelspolitiken innehåller viktiga frågor. I den tid vi nu lever framträder handelspolitiken som ett väsentligt politikområde. Det är sorgligt att behöva stå inför en tom kammare -- jag tackar de kollegor som är här -- och debattera denna viktiga del av vår politik. Det är naturligtvis särskilt olyckligt att statsministern och partiledarna i dag överlägger i den närbesläktade frågan om medlemskapsansökan till EG. Det kommer på sitt sätt att negativt påverka den uppmärksamhet vår debatt får här. Jag övergår nu till något mer positivt. Jag vill tacka för ett mycket bra inlägg av statsrådet, som innehåller precis en så bred redovisning av den svenska handelspolitiken som en handelsdebatt skall göra. Vi har under de senare handelsdebatterna hamnat i en EG-debatt, och det känns befriande att nu få syssla med litet annat. Det finns verkligen mycket väsentliga frågor vid sidan av EG-debatten. Jag återkommer till den debatten och dess handelspolitiska implikationer. Statsrådet gör en alldeles riktig disposition av sitt inlägg, och hon ägnar stort utrymme åt att först markera position då det gäller den globala regimen för vår internationella handel. måste bli färdig. Den internationella handelsorganisationen fick aldrig bli till och ersattes av den långt svagare GATT överenskommelsen. Det är naturligtvis en mycket angelägen strävan för världens politiker som sysslar med handelspolitiska frågor att föra GATT från dess nuvarande uppbyggnad fram till en verklig internationell organisation med en verklig jurisdiktion. Den situation som råder i antidumpningsärendet angående vissa stålprodukter, som statsrådet påpekar, är alldeles oacceptabel. En enskild nation skall inte få blockera genomförandet av den internationella reglering som vi alla har åtagit oss att leva efter. Det finns emellertid i GATT perspektivet en del signaler som beskrivs i deklarationen på ett delvis aningslöst sätt. Dessutom saknas en viktig frågeställning. Jag tänker på den regionalisering som är en uppenbar trend i världshandeln. Regionaliseringen sker inom ramen för GATT-stadgans medgivande om frihandelsområden och tullunioner. Men den utgör likafullt ett mycket farligt tecken som skulle kunna bereda marken för en uppdelning av världsmarknaden i världsmarknadens handelsmönster. USAs hållning under Uruguay-rundan var en av de krafter som spräckte resultatet. USA har naturligtvis hela tiden varit berett på att dessa långtgående krav på jordbruksområdet inte skulle mötas av övriga förhandlingsparter. Det finns därför en påtaglig risk att USAs regionaliserade handelspolitiska manövrar inrymmer en beredelse för ett nederlag för GATT och en återgång till en protektionistisk USA-politik som baserar sin tillväxtkraft på regional handel. Det finns uttalanden i deklarationen vari statsrådet registrerar att USA lämnat förklaringar om att man inte avser att gå den regionaliserade vägen. Jag vill gärna att handelsministern tar upp denna tråd och här i dag debatterar frågan om vad man kan göra för att verkligen utöva kraftfulla påtryckningar mot en sådan regionalisering från USAs sida. Samtidigt skall det registreras att USAs tilltänkta förhandlingar om frihandelsavtal med Mexico inrymmer kanske en händelse av större politisk betydelse än vi här i Europa riktigt förstår. Gränsen mellan USA och Mexico har länge varit en krutladdning som skulle kunna leda till explosioner. Det är en hälsobringande gärning att få knyta dessa länder samman med ett frihandelsavtal. Men däri ryms en fara. Det finns en fråga där jag saknar uttalande vad avser den globala handelsregimen. Det gäller de problem som världens nationer har kämpat med och kommer att nödgas att kämpa med under många år, nämligen skuldkrisen. Det måste vara uppenbart att skuldkrisen kommer att kräva statliga insatser för att kunna avvecklas. På något sätt och i något forum måste världens industriländer samlas kring en överläggning om hur skuldkrisen skall avvecklas. Det gäller både den som hanteras i Paris-klubben och som framför allt berör de statliga finansieringsinsatserna, men givetvis också den som hanteras av den s.k. London-klubben och som berör finansiella institutioner i framför allt USAs bankvärld. Om problemet kring USAs finansiella marknader skall bestå kommer osäkerheten om världens ekonomiska utveckling också att bestå. Det är därför ett stort politiskt ansvar för industriländerna att ta itu med skuldkrisproblemen på allvar. Jag emotser statsrådets kommentar och synpunkter på hur problemet kan angripas. För att fullfölja tankarna kring regionaliseringen och regionernas utveckling i världshandeln, vill jag ta upp tre särskilda synpunkter. Statsrådet nämner alla tre, men på ett annat sätt än vad jag hade väntat mig. Statsrådet påpekar Sydostasiens enastående tillväxt i handelshänseende och ekonomisk styrka. Hon säger med glädje att dessa länder närmar sig OECD-juridiken och OECD-kretsen. Men, här i Sverige har vi en attityd till en av våra främsta handelspartner Tawain, som är förnedrande. Jag skulle vilja att statsrådet förklarade att den förestående resan till Taiwan för Mikael Sohlman inte är den enda åtgärden som Sverige avser att genomföra för att ge Taiwan den ställning Taiwan förtjänar i vårt land. Jag vill påpeka att landets representationskontor i Stockholm inte har fått inta någon form av internationell eller diplomatisk status. Dess tjänstemän arbetar med vanliga korta uppehållstillstånd. Regeringen har varit utomordentligt föraktfull mot Taiwans behov av officiella handelskontakter på en anständig nivå. Jag vill gärna att statsrådet kommenterar frågan och anger en linje som regeringen avser att följa. Japan, som är motorn i hela utvecklingen och som är den stora starka parten där. Japan uppvaktas nu av staten med olika former av insatser à 7 milj.kr. om året -- det går att läsa i deklarationen. Regeringen försummar att inse att det inte är reklaminsatser i Japan som är avgörande för intresset hos japanska investerare. Det är naturligtvis investeringsmiljön i Sverige. Sverige har i många hänseenden ett bra läge i Europa. Vi har också utomordentligt goda handelsförbindelser med vår omvärld. Men vi förmår för närvarande inte att attrahera utländska investerare -- i allra högsta grad inte japanska investerare. Frågan är om inte regeringen skulle spara de 7 milj.kr. och i stället koncentrera sina krafter och talanger på att utveckla ett handels och investeringsklimat i vårt land som mera ligger i överenstämmelse med de borgerliga partiernas politik när det gäller skatter, upphävande av hinder i förvärvslagstiftningen osv. än att använda pengarna till att resa ut och göra reklam för Stockholm. Den sista delen av de regionala frågorna, fru statsråd, som jag vill beröra är de kommentarer som rör sig omkring Israel. Gulfkrisens avslutning utgör utan tvivel en unik möjlighet att påverka fredsprocessen i detta sargade område. Sedan 1946 håller arabstaterna uppe en handelsblockad gentemot Israel. Den är naturligtvis förståelig. Men det vore en betydelsefull insats för att avveckla spänningarna och att åstadkomma nya förbindelser om handelsblockaden, från i varje fall de stater som ingick i FN-koalitionen, kunde hävas mot Israel. Det vore en långt mer konstruktiv politik än att nästan ensidigt stötta PLO. En politisk insats från svensk sida hos FN-koalitionens arabstater för att häva blockaden mot Israel vore en stor insats för freden i Mellanöstern. När jag nu har nämnt PLO, fru statsråd, vill jag säga att det är alldeles påfallande hur skillnaden i behandlingen av PLO och Taiwans informationskontor i Stockholm slår en i ansiktet. Taiwan är Sveriges 18:e handelspartner i en balanserad handelssituation och med ett program på 6 miljarder dollar för infrastrukturinvesteringar i framtiden. Vi kan inte ens möta dem på en högre nivå än departementsnivå när vi vill tala med dem offentligt. Det måste bli en ändring i den frågan. Låt mig ägna den senare delen av mitt inlägg åt den europeiska situationen. Låt mig i sista hand ta upp Europas EG och EES-samarbetet. Jag vill först diskutera något litet den öuropeiska situationen. Det finns en faktor där som är av avgörande betydelse. Det är Polens möjligheter att lyckas i sitt mycket djärva försök att återinföra marknadsekonomi. Det finns en politisk händelse i Europa som inte har observerats så mycket, nämligen Paris-klubbens nedskrivning av Polens skulder. Det var en händelse av utomordentligt stor betydelse för hela Europas framtid. Det är ett steg i en riktning som vi måste följa. Det måste tas politiska initiativ av G 24 och nationer ur en större krest för att lindra Östuropas skuldbörda, framför allt Polens. Polen har svarat på förtroendet från Västeuropa med en kolossal insats då det gäller att omvandla den förfallna planekonomin till en levande marknadsekonomi. Uppoffringarna i Polen har varit mycket stora under den inledande fasen. Fru statsråd! GATT-frågan föll bl.a. på jordbrukspolitiken. Vi möter i EES förhandlingarna ett jordbrukspolitiskt problem som är av betydande dignitet, nämligen den s.k. 70 listan eller cohesion-listan. Den måste ses i ett sammanhang med kraven på en lösning på fiskets område och den föreslagna, om än så länge utomordentligt obeskrivna, EFTA-fonden. Detta paket av problem kan bli ett s.k. stumbling block för framgången för EES. Det är nationella intressen av hög dignitet som ingår i det paketet. Den svenska jordbruks och livsmedelspolitiken tog förra året ett avgörande beslut i rätt riktning. Det utgjorde ett viktigt bidrag från svensk sida för att klara både GATT-problemen och närmandet till Europa. När man tänker på detta vore det närmast självklart att vi gick ännu ett par steg på jordbrukspolitikens område. Vi borde nu försöka åstadkomma ett verkligt närmande till EGs revision av CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi borde på ett eller annat sätt få delta i det arbetet. Svenska jordbrukare klarar inte att ställas inför tre eller fyra omställningar, först 1990 års beslut, sedan EES-avtalet, sedan medlemskapet och till sist GATT-regleringen. Ett steg i rätt riktning vore att den svenska regeringen försökte att få delta i revisionen och göra sin stämma hörd om lösningarna. Det vore naturligtvis av utomordentlig betydelse att en sådan insats också förenades med kravet på att planeringen nu gjordes för en alleuropeisk jordbrukspolitik. Då kan vi när de östeuropeiska staterna kommer in i handelsgemenskapen med en sund ekonomi redan vara förberedda för en alleuropeisk jordbrukspolitik som en del av GATT Vi har redan insett att EES-avtalet inte kommer att bli vad vi hoppades under våren 1989 efter Delors tal och efter statsministrarna deklaration i Oslo. De lösningar vi nu ser framför oss har sämre innehåll och sämre kvalitet än de som då uttalades utgöra förutsättningar för vårt deltagande. Men eftersom vi nu, tack och lov, har fått medlemskapets möjligheter i vårt perspektiv kan man säga att vi lättare kan acceptera den dåliga EES-lösning som ligger framför oss. Det viktiga är emellertid att det blir ett EES-avtal. Vi får inte svikta när det gäller det målet. Vi får inte underlåta att företa några ansträngningar för att nå dit fram. Det är uppenbart att vi måste försöka hålla samman EFTA-gruppen, men det får inte ske till varje pris. Det viktiga är att Sverige når ett EES-avtal. Det är viktigt för vår analys av det blivande medlemskapets innehåll, och det är viktigt för att vi så tidigt som möjligt får en aktiv roll inne på den inre marknaden. Men det får som sagt var inte ske till vilket pris som helst. På fiskets område förekommer det två problem. Det ena är att Island inte vill, eller möjligen inte kan, acceptera EGs hållning. Det andra är att svenskt fiske ständigt tycks utsättas för hotet att i regleringar med EG förlora marknadsandelar. Jag vill gärna att statsrådet även i denna debatt repeterar vad statsrådet många gånger förut har sagt, nämligen att Sverige kan och får inte ta undan den viktiga del av vårt folks försörjning och vårt folks kultur och tradition som ligger i ett levande fiske och en levande svensk fiskeindustri. De institutionella lösningarna inom EES behöver jag inte närmare beröra. Vi vet att de blir otillfredsställande. Vi vet att vi kan acceptera otillfredsställande lösningar eftersom vårt hopp, vårt perspektiv, är att de bara skall gälla i två år. Jag vill emellertid avsluta med att säga att den analys av medlemskapet som aviseras till sommaren hålls undan från parlamentets ledamöter under en viktig tid. Jag tycker att statsrådet tidigare än till sommaren skulle erbjuda riksdagens EFTA delegation information, om vad analysarbetet ger eller ge denna information på annat sätt. Vi för nu en debatt om tidpunkter hit och dit. Jag tänker inte ge mig in i den debatten, men jag vill gärna att statsrådet ger oss tillgång till en verklig information om det analysarbete som pågår, upplysning om när grundlagskommittén kommer att tillsättas och när dess direktiv kommer att utges. Det är viktigt för oss att veta att den kommer i god tid och att vi kommer att få delta i den.

Herr talman, fru statsråd, ärade ledamöter! Den deklaration som regeringen har presenterat ger ett intryck av en förteckning över förskingrade fördelar och oförlösta frågor. Om jag får börja med de oförlösta frågorna står Uruguay-rundan högt upp på den listan. Vad sägs i deklarationen? Jo, att motsättningarna mellan parterna i förhandlingarna är stora, att förutsättningarna är oklara, att förhandlingar i långbänk kan leda till att hela processen faller samman och att orealistiska förväntningar nu får kastas överbord. Det är viktigt att notera att deklarationen andas en djup pessimism i avseende på Uruguay-rundan. Det är säkert motiverat. Lika fullt är det naturligtvis tråkigt att de förväntningar på framgångar för ökad stabil frihandel vi haft inte verkar att infrias. Det understryker ytterligare för Sveriges del den betydelse vi måste fästa vid framgångar i de förhandlingar vi för med den Europeiska gemenskapen om ett närmande till och medlemskap i den. Jag vill gärna understryka det som även Nic Grönvall var inne på, nämligen att genom de förhandlingar som förs i GATT både tjänster och livsmedel på sikt måste underkastas en ordning av samma slag som gäller för andra varor. Det är otillfredsställande att så inte tycks kunna ske nu. Inte minst när det gäller livsmedelsområdet bör vi överväga hur vi kan medverka till ökad frihandel. Sedan noterar jag, herr talman, att tekorestriktionerna upphör. Det är ju inte någon nyhet för mig direkt, men det är ändå roligt att kunna konstatera att folkpartiets långa och mångåriga kamp för frihandel och konsumenternas bästa nu äntligen kröns med framgång. Herr talman! Den centrala frågan för oss alla i Sverige är relationerna till den Europeiska gemenskapen. Även denna ingår tills vidare i gruppen ''oförlösta frågor''. Statsrådet har förhoppningar om att förhandlingarna om ett EES avtal skall kunna slutföras till sommaren och vara i kraft den 1 januari 1993. Det finns ingen här i kammaren som inte delar hennes förhoppning med undantag av de kommunister och miljöpartister som över huvud taget inte vill ha någonting med den Europeiska gemenskapen att göra. Men bland dem med någon som helst realistisk syn på den ekonomiska och politiska verkligheten finns det ingen som inte delar uppfattningen om att ett EES avtal vore önskvärt. Man måste dock ställa sig frågan hur realistiskt det är att förhandlingarna lyckas. Det är ju så, det tror jag fru statsrådet kan konfirmera, att svårigheterna alltjämt är mycket stora. Det kan alltså hända att vi inte får till stånd ett EES-avtal i tid, dvs. till sommaren. Det är naturligtvis så att alla länder på EFTA-sidan i första hand företräder sina egna intressen. Det gör Sverige, liksom Schweiz och de andra. Det finns inte skäl för att söka hålla ihop kretsen. Men om ett sammanhållande av EFTA-kretsen skulle innebära att Sverige skulle tvingas avstå från det som för oss var fördelaktigast har vi inte större orsak att visa solidaritet med t.ex. Schweiz än med Danmark. Det är inte så att EFTA-länderna som grupp står oss närmare än länderna i den Europeiska gemenskapen. Jag tycker att det bör understrykas. Jag känner en oro för de diskussioner som pågår i den Europeiska gemenskapen om en ändrad författning för denna. Det finns ingenting som tyder på att man i denna över huvud taget diskuterar konsekvenserna av en utvidgning av medlemskretsen. Man har tydligen inte börja ställa sig in på att länder som Sverige kan bli medlemmar. Därför är det viktigt för oss att ligga på nu och se till att vi gör klart för länderna i EG-kretsen att det är just detta som är Sveriges strävan. Vi vill ju att EG redan nu skall ta den hänsyn till Sveriges ambitioner som är motiverad av att vi vill vara medlemmar redan från den 1 januari 1995. ESS-avtalet är, även om det blir som bäst, ett andra klassens arrangemang för Sverige. Det kan ses som ett steg på vägen och det ger oss tillgång till de fyra friheterna på den europeiska marknaden redan från den 1 januari 1993. Låt oss dock inte upp EES till någonting mer än ett arrangemang på vägen till medlemskap. Man kan fråga sig om regeringen prioriterar på riktigt sätt. Fäster man vikt vid att föra en politik som kom närmare den Eeuropeiska gemenskapen? Det är inte alltid fallet. Som exempel vill jag nämna två förslag från regeringens sida. Det ena är förslaget om en ''Lex Britannia'' om ändringar i MBL. Fackföreningarna har i dagens läge inte rätt att vidta stridsåtgärder, t.ex. blockad mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal vare sig det här avtalet är svenskt eller utländskt. Det harmonierar med EG-rättens krav på lika behandling. Nu vill emellertid regeringen ge fackföreningarna rätten att sätta ett fartyg i blockad för att tvinga arbetsgivarna att frångå sitt eget lands kollektivavtal och i stället tillämpa svenska villkor. De svenska fackföreningarna skulle på så sätt kunna få avgöra om t.ex. en portugisisk fackförening förhandlat sig till en tillräckligt hög lön för sina anställda. Detta är inte en lag som står i överensstämmelse med viljan till ett närmande till den Europeiska gemenskapen. Regeringen har själv utfärdat regler av innebörden att vi bör ha EG-reglerna med i det lagstiftningsarbete som pågår, men bryter själv i det här fallet på den punkten. Ett annat fall är de s.k. PET-flaskorna där man konstruerat ett hemmagjort retursystem som knappast rimmar med EGs intentioner. Jag vill rikta uppmärksamheten på att det måste finnas en konsekvens i regeringens handlande. Den måste visa att den menar allvar i sina strävanden att nå EG-medlemskap. Jag tycker det är bra att det i deklarationen sägs, att det inte råder något motsatsförhållande mellan ett EES-avtal och en medlemskapsansökan. Därför skall vi enligt min uppfattning så snart som möjligt markera detta genom att se till att vår ansökan om medlemskap lämnas i Bryssel. Som medlem i EG kan vi medverka till att bygga framtidens Europa, säger statsrådet Gradin. Ja, då kan också vi medverka till att bygga framtidens Europa; andra har ju redan kommit ett bra stycke på väg i den riktningen. Herr talman! Till de olösta frågorna hör självfallet Östeuropa. Jag vill gärna instämma i vad Nic Grönvall sade om betydelsen av att vi medverkar till att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling i dessa länder, och inte minst i Polen. Polens planer är ambitiösa, och vi har anledning att som nära granne till Polen och med hänsyn till de historiska traditioner vi har i förhållande till Polen, på olika sätt se över vad vi kan göra för att hjälpa landet att få fart på sin ekonomiska utveckling. En svensk företagsledare, Göran Ennerfelt, har pekat på att Östeuropa står på randen till en ekonomisk katastrof. Han har också föreslagit att man skall förklara Östeuropa som biståndsområde. Jag vill i varje fall säga att jag delar hans uppfattning att utvecklingen i Östeuropa hotar ta en olycklig vändning, om man inte snabbt får fart på framåtskridandet. Statsrådet nämnder i sin deklaration vårt samarbete med Baltikum och talar om informationskontor i Tallinn, Riga och Vilneus. Jag vill framhålla, att vi kan göra väsentligt mer för dessa länder än vad vi gör nu. Inte minst borde vi hjälpa dem mer när det gäller utbildning i marknadsekonomi. Vi borde skicka dugande företrädare för de baltiska staterna på kurser till olika utbildningscentra, även utanför Sverige. Jag noterar att när det t.ex. gällde baltiska ekonomers deltagande i en ''workshop'' i London om Östeuropas förändring, kunde vi inte medverka till att betala deras resor till London. Vi har nämligen en regel som säger, att Sverige endast kan bistå med respengar om resan går till Sverige. Jag undrar om inte statsrådet kunde överväga att föreslå regeringen att ändra på de bestämmelserna, och jag skulle gärna vilja ha hennes kommentar till det. Det som Nic Grönvall sade om Taiwan kan jag också instämma i. Det är intressant att man i den här deklarationen nämner Taiwan som ett av de länder i Sydöstasien som man vill skall få en plats i det handelspolitiska samarbetet som motsvarar deras ställning i världsekonomin. Jag vill därför fråga statsrådet om detta innebär att Sverige nu aktivt stöder Taiwans ambitioner att få medlemskap i GATT. När det gäller Japan pekar statsrådet på att man nu vill anslå 7 milj.kr. för att stimulera japanska företag att investera i Sverige. Ja, detta är ett typiskt uttryck för socialdemokratisk ''kraftfull'' politik. Vi har sett många exempel på den, men sällan några framgångsrika. I Ekonomisk Debatt i januari i år finns en uppsats av ekonomie doktor Thomas Andersson, som för närvarande vistas som forskare vid den japanska centralbanken, om relationerna mellan Japan och Europa. I en tabell i uppsatsen tar han upp faktorer som är ''avgörande för lokaliseringsvalet av europeisk bas för japanska företag''. I den enkät som han bygger på har företag angett totalt 730 motiv för sitt, delvis sammanfallande, val. Bland motiven finns bl.a. tillräcklig infrastruktur, att den inhemska marknaden är tillräckligt stor och attraktiv, att distributionssystemet är fördelaktigt, att transportnätet är tillfredsställande, att det är god kvalitet på arbetskraften, tillfredsställande lönekostnader, pro-japanska attityder, fördelar för barnens skolgång, och -- som grupp 13 -- andra orsaker. Sverige har i dessa 730 fall nämnts en gång, nämligen under rubriken ''andra orsaker''. Det tyder på att det kanske inte räcker, fru statsråd, men 7 milj.kr. Det kanske vill till något helt annat om Sverige skall bli attraktivt för utländska investeringar! Herr talman! I sin beskrivning av utvecklingen i Sydafrika erinrar statsrådet om att tidpunkten då vi på nytt får ta upp frågan om sanktionerna till omprövning kan komma ganska snart. Jag hoppas att hon har rätt i det avseendet och jag delar hennes uppfattning att södra Afrika, och inte minst Sydafrika, kan bli ett viktigt samarbetsområde för Sverige, inte bara politiskt utan också kommersiellt, den dag då apartheidregimen på allvar kan avskrivas. Det gläder mig att EFTA vill ha ett frihandelsavtal med bl.a. Israel. Jag kan starkt understryka det som redan har sagts om betydelsen av att vi i det sammanhanget från svensk sida prövar möjligheten att, på motsvarande sätt som man har gjort i en del andra länder, lagstifta mot den arabiska bojkotten av Israel. Tidpunkten och tillfället för en sådan lagstiftning är nu säkerligen lämplig. Vi bör också följa vad som sker inom den europeiska gemenskapen. Jag beklagar att vi i dag jämt har små möjligheter att påverka. Men låt oss hoppas att man inom ES fattar riktiga och kloka beslut avseende lagstiftning mot en fortsatt arabisk bojkott av Israel. Herr talman! När man kommer till avdelningen förskingrade fördelar -- det är naturligtvis inledningen till den här deklarationen jag har i tankarna -- skyller statsrådet de problem som Sverige nu har på den vikande konjunkturen. Samtidigt andas hon stor optimism om att förutsättningarna för en vändning skall komma redan i år, och att 1992 blir ett år av återhämtning. Inte heller i det avseendet skulle jag önska annat än att hon hade rätt. Men jag tror att det finns anledning till försiktighet. Vi har haft tre år med nolltillväxt -- stagnation -- i svensk produktion. Det har t.o.m. gått så långt att vi nu har en totalt sett minskad produktion. Och vi är i Sverige på väg mot den högsta arbetslösheten sedan 30-talet. Detta är självfallet ett resultat av den politik som har förts. Det är inte någonting som man kan skylla på konjunktursvängningar, utan det är den tredje vägens slutliga fiasko, herr talman, som kan sammanfattas på detta enkla sätt. De grundläggande svenska problemen kvarstår, bl.a. bristen på konkurrens och konkurrenskraft, inte minst bristen på konkurrens inom den offentliga sektorn. På grund av den socialdemokratiska politiken har man inte kunnat få till stånd de förändringar som är nödvändiga för dem som är i behov av de tjänster som den offentliga sektorn ger. Vi har inte heller det nyföretagande som landet skulle behöva och vi har fortsatt stora svenska investeringar utomlands och endast små i Sverige. En ytterligare påminnelse om detta kom så sent som den 10 april. Det talas där om att svenska företag köpte in sig för 70 miljarder kronor i Europa under 1990. De strukturproblem som vi har i svensk ekonomi kvarstår alltså, och de är en följd av den politik som regeringen har fört. Därför finns det också anledning att med försiktighet se tiden an. Några stora och snabba vändningar kan vi inte räkna med. Herr talman! Nic Grönvall noterade att EG-frågan inte dominerade i regeringsdeklarationen. Han framhöll, att det fanns mycket annat som var viktigt inom handelspolitiken -- och visst är det så. Men jag vill ändå för min del understryka, att det finns skäl att göra fullständigt klart vad som för Sverige är den allra viktigaste frågan. Det är att under hela den mandatperiod som ligger framför oss, se till att Sverige når fram till medlemskap i den Europeiska gemenskapen. Vår framgång eller vårt misslyckandet i det avseendet blir avgörande för hur man kommer att bedöma den riksdag och den regering som tillträder efter valet. Är Sverige den 1 januari 1995 medlem av EG, då har statsmakterna lyckats, annars har de inte gjort det. Medlemskap i EG måste därför, herr talman, ha högsta prioritet. Har den det, fru statsråd, på regeringens prioritetslista?

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anita Gradin för en utförlig deklaration. Den innehåller en viss målinriktning, men huvudsakligen en redovisning av vad som har hänt. Med den gamla betygsskalan från den tid då jag gick i skolan skulle det bli icke utan berömd godkänt, eller Ba. Herr talman! Världsekonomin och den internationella handeln har under de senaste åren präglats av en intressant och i många avseenden positiv utveckling. Trots en viss avmattning under 1990 har världsekonomin fortsatt att växa. Men tyvärr har Sverige tappat marknadsandelar i denna växande ekonomi och handel. Det beror uteslutande på den ekonomiska politik som regeringen fört. Regeringen bär ansvar fullt ut för att Sverige har prissatt sig ut ur den växande handeln. Alla har vi ställt stora förhoppningar till förhandlingarna inom GATT, den fortsatta och intensifierade västeuropeiska integrationen samt demokratiseringsprocessen och övergången från planekonomi till marknadsekonomi som inletts i flera av länderna i Öst och Centraleuropa. Delvis lever dessa förhoppningar kvar, men problemen inom GATT inger oro -- problemen med att skapa ett stabilt internationellt handelssystem. Den svenska handelspolitiken måste, enligt min och centerns uppfattning, ha som mål att åstadkomma en utökad export och en fungerande frihandel. Därför måste vi prioritera några områden: 1. Förhandlingarna inom GATT om ett stabilt regelverk för internationell handel måste drivas på och nå ett positivt resultat. Vi måste göra vad vi kan på detta område. 2. Vi måste fullfölja förhandlingarna med EG om ett EES-avtal och därefter medlemskap i EG. 3. Norden som hemmamarknad måste vi främja betydligt mer än vi hittills har gjort. 4. Åtgärder för att främja handel och samarbete med Central och Östeuropa måste vidtas. 5. Som ett led i dessa åtgärder måste vi öka handelsrepresentationen i de baltiska staterna. 6. Vi behöver ett program för att främja småföretagens exportmöjligheter, i första hand inom EG. 7. Vi måste eftersträva frihandelsavtal med länder i andra världsdelar. Sverige är ett relativt litet land med högt specialiserad produktion och med ett mycket starkt import och exportberoende på många områden. Därför måste vi verka för en öppen internationell handel. Det är av avgörande ekonomisk betydelse för vår nation. För Sverige, som har en mycket exportberoende ekonomi, skulle en mer protektionistisk världshandel medföra nackdelar. Den inhemska marknaden är för liten för att kunna utgöra en sluten enhet. En omfattande utrikeshandel är därför nödvändig för att vårt land skall få resurser till reformer och välfärdsutveckling. Tyvärr har den ekonomiska politik som regeringen fört under 1980-talet inneburit kraftiga kostnadsökningar för näringslivet. Det har gjort att näringslivet haft svårare att hävda sig i världshandeln. Det har i sin tur medfört att den svenska exporten har förlorat marknadsandelar alltsedan 1983. Svenska företag har för varje år som gått fått allt svårare att hävda sig på världsmarknaden. Av bl.a. kostnadsskäl har många svenska industriföretag valt att investera utomlands, i första hand inom EG-området, som också Hadar Cars sade, i stället för i Sverige. Nu måste det skapas förutsättningar för en mer gynnsam utveckling av svensk utrikeshandel. Vi måste stimulera till ökade investeringar och ökad produktion inom landet. Därför behövs både en annan inriktning av den ekonomiska politiken och en bättre näringspolitik. Det räcker inte med anslag på 7 milj.kr. för att främja handeln med exempelvis Japan. Japan i all ära, men nog vore det bättre om regeringen i första hand främjade svenska företags investeringar i Sverige i stället för att som ett lockbete och som en manifestation av krafttag anslå Japan. Detta anslag var väl bara en liten fin vink och en gåva för att underlätta en nyligen genomförd resa i österled. Jag tror att det behövs en helt ny inriktning av den ekonomiska politiken och en bättre näringspolitik. Sverige behöver en nytändning på många områden. Och, herr talman, Sverige behöver faktiskt en ny regering. En fri handel mellan länder är ett viktigt instrument för utveckling, men då måste denna handel bedrivas på likvärdiga villkor och med fasta spelregler. En öppen och fri handel fungerar bäst när parterna på världsmarknaden agerar utifrån likartade förutsättningar. Frihandeln kan emellertid leda till negativa effekter när det gäller fördelningen av ekonomiska resurser mellan industri och utvecklingsländer. På den punkten måste vi vara observanta. Det är därför angeläget att en öppen och fri världshandel inte förstärker den obalans mellan ioch u-länder som nu förekommer. I stället skall vi främja en ekonomisk utveckling i de värst utsatta länderna. Sverige har bilaterala handels och samarbetsavtal med ett tjugotal olika u-länder. Enligt min uppfattning bör Sverige ingå avtal med ytterligare ett antal länder just för att främja deras handel och i övrigt hjälpa dem. Vad avser regeringen att göra, statsrådet Anita Gradin, för att Sverige skall sluta frihandelsavtal med fler länder i tredje världen? Gradin nyss har läst upp berörde hon också miljöfrågornas betydelse i handelspolitiken. Äntligen, skulle jag vilja säga. Centern har länge betonat sambandet mellan miljö, handel och ekonomi. Vi har tidigare mött ett kompakt motstånd från socialdemokraterna. Nu börjar de tala om miljöfrågornas roll i handeln, och det är bra. Vi vill dock se mer av praktisk politik på miljöområdet. Sociala, hälsopolitiska och miljömässiga aspekter måste ligga till grund för Sveriges handelspolitiska ställningstaganden. I vårt land ställs välmotiverade hälso och miljökrav på produkter och produktionsmetoder inom industri och jordbruk. Därför måste vi ställa samma krav på importerade produkter som på inhemskt producerade. Flera talare har berört frågan om GATT förhandlingarna. Utgången av dem har stor betydelse för möjligheterna att skapa ett stabilt multilateralt regelverk inom världshandeln. För ett litet land som Sverige är det angeläget att GATT-förhandlingarna leder till positiva resultat och ett fast och fungerande regelverk. Som flera talare redan har sagt blir risken annars mycket stor för att de stora och rika nationerna och handelsblocken enas om bilaterala handelsöverenskommelser. Detta skulle allvarligt försvåra villkoren för världshandeln samtidigt som respekten för GATT minskade. U-länderna och de mindre nationer som har en omfattande utrikeshandel skulle få svårt att hävda sig i en sådan situation. Därför är det nödvändigt att Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna gör allt man kan för konstruktiva och enande lösningar i de fortsatta förhandlingarna inom GATT. Anita Gradin har delvis berört frågan om GATTs framtid och USAs roll i sammanhanget. Vad gör regeringen mer konkret i den uppkomna svåra situationen för att få fart på GATT förhandlingarna? Jordbruks och tekopolitiken har varit en av de svåraste frågorna att lösa inom GATT. Det bör även i det här sammanhanget betonas att jordbruket, förutom att producera livsmedel, har en viktig roll i vårt samhälle. Det har också avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen. I likhet med vad som gäller för övriga sektorer inom näringsliv och handel bör det ske en avreglering inom jordbruket, något som riksdagen också fattat beslut om. Men det är viktigt att betona att sänkningen av gränsskyddet för det svenska jordbruket inte får ske i snabbare takt än vad som gäller för vår närmaste omgivning, t.ex. EG. Parallellt med integrationen i Västeuropa är det nödvändigt att stärka och utveckla handeln i Norden. Administrativa och tekniska handelshinder i Norden måste tas bort för att möjliggöra en vidgad och bättre fungerande marknad i vårt närområde. De nordiska länderna är inte bara viktiga ekonomiska partners med en betydande intressegemenskap, utan de har också i långa stycken en likartad principiell syn på ekonomins och handelns utveckling. Det var länge sedan som Norden som hemmamarknad etablerades som ett mål i det nordiska samarbetet, men detta mål är långt ifrån uppnått. Det finns alltför många kvarvarande hinder för handel och ekonomisk utbyte mellan länderna i Norden. Inte minst upplever man detta i gränsområdena, där samarbetet mellan grannarna på ömse sidor om riksgränsen är naturligt och för många en nödvändighet för att regionen skall överleva. Det arbete som bedrivits de senaste åren för att främja en nordisk hemmamarknad har framför allt inneburit en kartläggning och antaganden av vissa principiella riktlinjer. De konkreta resultaten av detta arbete har däremot varit få. Det är därför av utomordentligt stor betydelse att harmoniseringsoch utvecklingsarbetet mellan de nordiska länderna fortsätter och att de nordiska aspekterna beaktas i det förhandlingsarbete som pågår med det övriga Det nordiska samarbetet har ett stort värde i sig, men det kan också lämna väsentliga bidrag till det västeuropeiska samarbetets utveckling. Sverige måste verka för ett ökat handelsutbyte med länder och områden utanför EG. Dit hör Sovjet, det övriga Öst och Centraleuropa, Nordamerika, u-länderna och länderna i Stilla havsområdet. De ekonomiska reformer i Central och Östeuropa som nu genomförs är ett viktigt led för integrationen av dessa länder i världsekonomin. Här kan regeringen göra betydligt mer än vad som hittills har åstadkommits. För flera år sedan föreslog centern att Sverige -- borde medverka till att stärka EFTA, -- via EFTA borde sluta frihandelsavtal med länderna i Central och Östeuropa, och -- borde inrätta handelskontor i länderna i Öst och Till dessa förslag sade socialdemokraterna först ett bestämt nej. Allt arbete skulle koncentreras på Vad har nu hänt? EFTA har stärkts, såsom vi föreslog. I fjol beslöt EFTA om ett samarbetsavtal med flera av länderna i Central och Östeuropa. Nu är man i färd med att förhandla om frihandelsavtal. Allt detta är bra, men jag tvingas konstatera att regeringen faktiskt har dragit benen efter sig när det gällt aktiviteterna i Östeuropa. Eller för att använda Anita Gradins uttryck i deklarationen: Man har haft Östeuropa i långbänk. Frihandelsavtal med länderna i Östeuropa kan bli en viktigt hävstång för att främja handeln med dessa länder, som nu övergår till marknadsekonomi. Men det är också viktigt att säga att en ökad handel med länderna i Central och Östeuropa är ett viktigt steg för att stärka demokratin och främja ett demokratiskt samhälle i de länderna. Det är i synnerhet viktigt därför att dessa länders handel med Sovjet minskar. Det är då viktigt att länderna i Västeuropa och de nordiska länderna är aktiva för att främja en ökad handel. Vårt motto måste vara: Där rubel går ut skall kronan gå in! Demokratiseringen och övergången till marknadsekonomi i de Central och Östeuropeiska länderna skapar nya förutsättning för handel med dessa länder. En utbyggd svensk kommersiell utlandsrepresentation blir därför viktig. Polen, dåvarande Östtyskland samt de baltiska staterna. Vi noterar nu med tillfredsställelse att regeringen i årets budgetproposition föreslår att ett handelskontor skall inrättas i Warszawa. Dessutom har nyligen en filial inrättats i Berlin. För att bättre främja handeln med alla de tre staterna i Baltikum bör vi, som tidigare talare också tagit upp, ha beredskap för att inrätta handelskontor i Tallinn, Riga och Vilnius. Handeln i Östersjöområdet kan och måste utvecklas. Detta har betydelse inte minst för sydöstra Sverige och för de svenska småföretagen. Här finns goda utvecklingsmöjligheter. Småföretagen är näringslivets ryggrad och framtid. Det är då särskilt viktigt med en näringspolitik som främjar ett stabilt näringsliv i Sverige men som också främjar en ökad handel. Det är därvid viktigt att vi skapar gynnsamma villkor för de mindre företagen och balanserar beroendet av de större företagen. EG inom ramen för ett EES-avtal och senare ett medlemskap i EG ger möjligheter för de mindre företagen att nå en större marknad. Integrationen innebär dessutom förstås en ökad konkurrens. Därför är det angeläget att de mindre företagens ställning stärks för att de skall kunna hävda sig på Regeringen bör därför -- under den tid den har kvar -- tillsammans med bl.a. Exportrådet påbörja utarbetandet av ett program som främjar de mindre företagens exportmöjligheter och samarbete med småföretag i EG-länderna. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag till fullo kan instämma i det avslutande stycket i Anita Gradins utrikeshandelsdeklaration. Det var vackert formulerat, det visar en målinriktning och det ligger i linje med vad vi i centern eftersträvar.

Herr talman! Fru statsråd! Statsrådet Gradin, liksom Nic Grönvall, Hadar Cars m.fl. är lyckliga människor. De lever i den bästa av världar. Visserligen finns det några mindre problem. Den ekonomiska tillväxten tycks något ha bromsats i världen det senaste året, GATT-förhandlingarna har dess värre gått i baklås. Men annars rullar det på riktigt bra. Snart skall vi ha ett EES-avtal, och litet senare skall vi bli medlem av industrivärldens största förbundsstat EG. Samtidigt skall vi samarbeta med Östeuropa och naturligtvis med I många av de detaljfrågor som har tagits upp hittills i debatten och i regeringens deklaration kan jag i och för sig instämma, i andra inte. Jag hinner inte att gå igenom i katalogform varje detaljfråga. Jag vill bara instämma i en detaljfråga. Vi tycker i miljöpartiet, precis som Nic Grönvall, att skuldkrisen är ett mycket allvarligt problem för uvärlden och att vi i den industrialiserade världen, som så att säga har förfört u-länderna in i denna kris, har ett stort ansvar för att hjälpa till att lyfta av den börda som vi som sagt på sätt och vis har förorsakat. Det är trots allt detaljer. För mig som miljöpartist är tillvaron betydligt mer komplicerad än vad som framgått av debatten hittills. Jag lever nog inte på samma planet som Anita Gradin, Nic Grönvall och Hadar Cars. Jag lever nämligen på en överbefolkad och plundrad planet. Jag tillhör en kultur som plundrar planeten. Jag tillhör en nation som hugger för sig betydligt mer än sin rättvisa andel av jordens tillgångar, tillgångar som dessutom inte är förnybara och vilkas användning ytterligare förgiftar planeten. Tro nu inte att jag därmed inte förstår vad ni talar om. Jag har hela mitt liv levt i denna kultur. Jag kan alla begreppen och vet vad ekonomisk tillväxt, BNP, produktivitet och ekonomisk integration betyder. Det är bara det att när vi miljöpartister tittar på dessa fenomen ser vi samtidigt en rad av deras följder -- lokalt, regionalt, nationellt och globalt -- och finner dess värre att dessa på ett effektivt sätt medverkar till planetens utplundring på alla nivåer. Statsrådet har uttalat några välmenande ord om miljön och beskriver hur man föreslagit att i GATT ta upp miljöfrågorna. Det är uppenbart att miljöfrågorna betraktas som ett tillkommande problem som man nog kan komma till rätta med genom internationellt samarbete, bara vi talar om dem. Men den ekonomiska tillväxt som för Anita Gradin är målet för utvecklingen är en tillväxt av mer av samma sort. Och med den produktion som dominerar världen i dag tål inte världen just detta: mer av samma sort. Vi måste få fram en utveckling och en teknik av annan sort. Vi miljöpartister menar att om inte västerlandet förstår att det nu gäller livet, kommer vi att misslyckas. Jag är helt övertygad om att den verkliga tillväxten i världen och i Sverige är negativ, och den har sannolikt varit negativ sedan årtionden. Att vi registrerar en ökad ekonomisk tillväxt i industriländerna beror på att vi inte kan redovisa debetsidan i kronor och ören. Till den räknas uttömda naturresurser från ändliga källor, fossila bränslen och metaller, försurade skogar, sjöar och åkrar, humusförluster i våra åkrar som kan beräknas till 90 miljarder under efterkrigstiden, döende hav i både öster och väster. Vi i Sverige sätter oss gärna på höga hästar gentemot Östeuropa. Då kan det vara värt att påpeka att Sverige släpper ut mer kväve i Östersjön än Polen med sin fyra gånger större befolkning.

Ett normalt år skapar världsekonomins tillväxt miljoner nya arbeten. Men ökningstakten understiger vida antalet nytillkomna arbetssökande. Ett nyckeltal för investerarnas förtroende för näringslivet. Steg till ett alla tiders rekord i slutet av 1989 och början av 1990 på Tokyos och New Yorks aktiebörser. Varje år minskar världens skogar med omkring 17 miljoner hektar, en yta lika stor som Österrikes. Skogarna fälls för att ge jordbruksmark, vedbrand och som råvara till skogsindustrin. Uttagen överskrider vida den naturliga avkastningen. Luftföroreningar och försurning kräver dessutom en ökad tribut i alla världsdelar. Årliga förluster av matjord från odlingsmark uppskattas till 24 miljarder ton, motsvarande ungefär Australiens veteareal. Utarmning av betesmarker pågår allmänt i Tredje världen, Mängden koldioxid, den viktigaste växthusgasen i atmosfären stiger nu med 0,4 procent per år som följd av bruket av fossila bränslen och skogsskövling. De rekordvarma somrarna på åttiotalet kan mycket väl överträffas under nittiotalet. Hälsofarliga halter av luftföroreningar har uppmätts i hundratals städer och i nivåer skadliga för grödorna i dussintals länder. Samtidigt som antalet människor ökar på jorden minskar antalet djur och växtarter. Den biologiska mångfalden hotas av biotopförstöring och föroreningar. Stigande temperatur och uttunnat ozonlager ökar hotbilden.'' Det är helt orimligt att diskutera världshandel och Sveriges medverkan utan att hela tiden ha plundringen av planeten som utgångspunkt och bakgrund. I vad mån bidrar vår handel till att förbättra tillståndet på planeten eller i vad mån har den motsatt effekt. Vi tror gärna att det inte finns någon bättre livsform än den västerländska. Kommunismens och den reellt existerande socialismens sammanbrott i Östeuropa har stärkt västerlandets tro på att man har det rätta systemet. I själva verket är det östeuropiska industrisamhället en dålig kopia av det västerländska, men de är nära besläktade. Västvärlden lider i dag av en svårartat hybris. Hybris, eller andligt övermod, är den farligaste av de sju dödssynderna, enligt katolsk lära. Den får människan att tro att hon är Guds like och att hon kan råda över ont och gott. Att vara Guds like och råda över ont och gott var ormens frestelse till Adam och Eva i Edens lustgård. Det är fortfarande den stora frestelsen och den stora risken. Planeten Tellus är fortfarande i många stycken ett paradis, men mänskligheten riskerar att bli utdriven ur paradiset genom sina egna gärningar -- kärnvapen, växthuseffekt, utplånat ozonskikt, försmutsad luft, försmutsad jord och försmutsat vatten. Brinnande oljekällor kan vi just i dag lägga till. Världen går under om vi inte lär oss att hushålla med jordens resurser. Och det är bråttom. Man har i USA sökt definiera ett mättal för uthållig ekonomisk välfärd, vilket också framgår av World watch Institute's årsbok. I USA steg detta välfärdsindex under 60-talet och nådde sitt maximum 1976. Därefter har det sjunkit och låg 1988 på samma nivå som 1965. Samtidigt har BNP Det ekologiska imperativet är att vi måste sluta med linjär produktion från råvara till soptipp och i stället bruka jordens tillgångar med varsamhet i samarbete med fotosyntesen i cirkulära resurssystem där både förnybara och icke förnybara resurser ständigt återanvänds. Detta måste bli utgångspunkten för världens utveckling. Det måste vara utgångspunkten för världshandeln. Det måste bli det viktigaste ämnet på GATT-rundor, inom OECD, inom EFTA, inom EG och inom FN. Detta är omöjligt, säger många. Vi måste fortsättningsvis ha Mammon och marknadsekonomin som vår enda Gud. Sådan är människan. Kanske har de rätt, men då skall vi se sanningen i vitögat. Jorden går oundvikligen mot katastrof, och det kommer att gå fort. Anita Gradin började sitt anförande med att säga: ''Utvecklingen i vår nära omvärld går nu mycket snabbt.'' Vi miljöpartister menar att snabbheten gäller inte bara den nära omvärlden utan hela världen, och det hjälper inte att ropa: Stanna världen, jag vill hoppa av. Men det är hög tid att dra i nödbromsen. Vårt stora bekymmer är bristen på sjukdomsinsikt, på den enastående förmåga som även de bäst informerade har att förtränga obehagliga sanningar. Det är det som är det stora bekymret, inte att världshandeln försvagades förra året, Anita Gradin. Detta kan tvärtom minska trycket på jordens knappa resurser. Jag vet i och för sig att minskad världshandel kan leda till arbetslöshet och ökad fattigdom, men vi måste lära oss att bekämpa arbetslöshet och fattigdom och samtidigt skapa uthålliga produktionssystem. Det är alldeles för enkelt att säga: Låt oss riva tullmurarna, så kommer handeln i gång, och då börjar hjulen snurra. Vi måste också fråga: Vilka hjul är det som vi vill sätta fart på? Vilka kvarnar skall börja mala snabbare? Mal de välfärd eller mal de ofärd? Det är en väldig skillnad om världshandeln ökar för att vi tillverkar och köper mer vapen, eller om det blir utrustning för hushållning med jordens resurser, kanske biogasutrustningar, kanske vindkraft, kanske växthus och kanske anordningar för biologisk vattenrening. Permakulturer -- kulturer för överlevnad och kretsloppsteknik. Det finns väldigt många produkter där världshandeln borde minskas eller upphöra om vi vill rädda planeten Tellus. Jag skall ingalunda försöka ge intryck av att jag eller miljöpartiet har färdiga recept för hur detta skall gå till. Men jag tror att vi vet en del om vad som är kontraproduktivt. Vi tror att superstaten EG är kontraproduktiv på grund av den ideologi som präglar den, men också för att vi tror att demokrati i superstater är något som är mycket svårt att uppnå. Det innebär ingalunda att man bör ta avstånd från EG. Tvärtom bör vi samarbeta med EG för att påverka EG. Men eftersom EG är präglat av en ekologiskt orimlig livsstil är en slavisk anpassning livsfarlig. I stället vill vi miljöpartister att Sverige hela tiden skall ligga steget före när det gäller ekologisk hänsyn och resurshushållning. Vi ser med misstro på superstaten liksom på alla supersystem och superföretag, supermarknad och superteknik. Vi föreställer oss att mindre nationer i samarbete bättre kan få i gång den nödvändiga förändringsprocessen än en superstat. Vi ifrågasätter definitivt USA-dogmen att bigger alltid är better. Det finns så mycket enkel dogmatism i handelsdeklarationerna och i handelsdiskussionerna. Frihandeln är en dogm, och man frågar aldrig vad det är man skall handla fritt med. Det mest betänkliga är dock den hybris som jag tycker lyser igenom icke bara hos statsrådet Anita Gradin utan även bland många av dem som debatterar världsekonomin. Föreställningen att västerlandet har den goda tekniken, den som skall utbredas i utvecklingsländerna och i Östeuropa, är i grunden fel. Den västerländska tekniken, de västerländska produkterna och produktionen, är mogen för radikalt omtänkande, från linjär teknik till kretsloppsteknik. Men just för att problemen är så stora är ett internationellt samarbete på alla nivåer en absolut nödvändighet för att rädda vår plundrade planet. Herr talman! Det är från den utgångspunkten vi bör organisera internationellt samarbete och handel. Detta blev ett ideologiskt anförande. Ni frågar kanske var miljöpartiet i detalj står i debatten när det gäller EG, Östeuropasamarbetet och det nordiska samarbetet och vad vi säger om GATT. Detta har vi i och för sig redogjort för många gånger tidigare i denna kammare. Möjligtvis kan jag i mina repliker få tillfälle att återkomma till frågan.